Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på mina frågor eller, rättare sagt, på en del av dem. De frågor som jag inte har fått svar på hoppas jag kommer att belysas under debatten. Jag skall också, för säkerhets skull, ställa dem en gång till under anförandet. Jag konstaterade i min interpellation att kommunernas kostnader för utrustning, lokaler och handledarutbildning blivit betydligt högre än vad man över huvud taget kunnat tänka sig. Det konstaterandet har jag ingen anledning att ändra på. Med ”kostnadsneutral” menar jag att den statliga ersättningsnivån skulle vara likvärdig i jämförelse med tidigare statsbidrag till kommunerna för nyinvesteringar som gjorts till de yrkesinriktade linjerna. Jag är medveten om att det är många som har släpat efter både på utrustningsoch på lokalsidan. Även om man tar bort dessa delar, är det inget tvivel om att de investeringar som skolhuvudmännen har fått göra efter de sent anlända utrustningslistorna från SÖ har blivit en kalldusch för många kommuner, speciellt för dem som har försöket på fordonsteknisk resp. teknisk-industriell sektor. I svaret hänvisar skolministern till den särskilde utredaren, som påtalar tidigare brister — det är korrekt — men i samma utredning står det också att läsa: ”Även om kostnaderna är mindre än ovanstående exempel ger en bild av har de kommunala kostnaderna blivit större än vad ÖGY och propositionen räknade med.” Det analysarbete som statsrådet talar om i svaret vore jag tacksam om statsrådet ville utveckla mer utförligt. Kommer kommunerna att kompenseras för sina ”merutgifter” inom detta område? När det sedan gäller utrustningslistorna och framför allt i vilket tidsperspektiv de kommer till skolhuvudmännen, är det under all kritik. Som jag påpekade i interpellationen, är irritationen stor ”ute på fältet”. Man hade förståelse inför det första året att alla sådana ting inte skulle kunna vara klara, men situationen inför årskurs 2 var förvirrad också i våras och i höstas. Låt mig ta ett exempel: Den 12 maj i år hade inga definitiva läroplaner och utrustningslistor för industriell-teknisk eller för fordonsteknisk linje kommit. Situationen underlättas inte av att det kan ta upp till ett halvår innan beställda maskiner levereras. Jag besökte Eksjö gymnasium i höstas, där försöket inom fordonstekniska sektorn pågår. Årskurs 2 påbörjades där 18 augusti, och den 23 augusti fick skolan utrustningslistorna för årskurs 2! Anser statsrådet att detta är tillfredsställande? Jag nämner ett exempel till. Utrustningslistor till vissa utbildningar kom samtidigt som läroplanen, men inte till omvårdnadslinjen. Vid de landstingskommunala skolorna behövs det naturligtvis inte, men till de primärkommunala skolorna som har omvårdnadslinjen, bar man ännu inte fastställt utrustningslistorna, trots att försöket är inne på sitt andra år! Beskedet från SÖ förra veckan var att man inte fastställer utrustningslistan förrän man vet vad som står i budgetpropositionen. Frågan som jag ställer mig och vidarbefordrar till skolministern är: Skall målen för utbildningen ändras allteftersom hur mycket medel staten behagar ge till kommunen? Det är inget annat än skandal att utrustningslistan inte är fastställd när försöket är inne på sitt andra år. När det gäller handledarutbildningen kan man konstatera, precis som den särskilde utredaren gör, att den är betydligt dyrare än vad statsbidraget ger täckning för. Uppskrivningen av anslaget på 60 96 är självfallet en förbätt ring, men det är ändå en liten täckning av kommunernas faktiska kostnader. Jag och många med mig vore tacksamma om statsrådet ville exemplifiera inom vilka områden det räcker med en handledare på fyra elever. Jag kan inte finna några tips, varken i utredningen eller i någon rapport. Beskedet att eleverna får bilda en egen kvotgrupp vid ansökan till högskolan är bra. Det är också bra om det beslutet snabbt når ut till eleverna. Jag var med utbildningsutskottet i Katrineholm för ett tag sedan. En del av eftermiddagen ägnades åt det pågående ÖGY-försöket. Bl.a. har man där en VVS-teknisk linje, och dess problem belystes på ett intressant sätt. Eleverna, som nu var inne på sitt andra år, hade fortfarande inte varit ute på någon arbetsplatsförlagd utbildning och därmed inte kunnat genomföra sina arbetsplatsförlagda moduler. Varför? Det fanns inte handledare därför att avtal saknades. Det var också brist på ”rätt” objekt, så det passade ini modulerna. Det senare är en stor svårighet i relativt små kommuner som Katrineholm, om statsrådet ursäktar att jag uttrycker det så. Men de flesta kommunerna i Sverige är trots allt inte stora. Vad eleverna fått är den ”gamla” praktiken i stället. Då är ju syftet helt felaktigt. Genom att avtal inte finns mellan skolhuvudman och arbetsgivare, på grund av höga kostnader, kommer eleverna i kläm. Eftersom statsrådet inte svarat på vad han ämnar vidta för åtgärder för att lösa konflikten skola-arbetsgivare när det gäller ersättningen för handledarutbildningen, frågar jag igen. Avslutningsvis framhåller statsrådet att skolöverstyrelsen fått arbeta under stor tidspress och gjort ett bra jobb. Vi är överens om tidspressen. Men bekymren hade varit ännu värre om inte skolledare, lärare och elever gjort stora ansträngningar för att få försöket att gå runt. Min slutsats är fortfarande att försöket hade fått ett bättre genomförande om vi väntat ett år.

Herr talman! Det är möjligt att Ulf Melins något mer defensiva attityd, att man skall vänta ett tag innan man börjar, är klok. Med den erfarenhet jag har av förändringsarbete, tror jag att man alltid när man introducerar nya utbildningar av det här slaget och av den här omfattningen hamnar i lägen där det blir en del skavanker. Detta blir särskilt fallet om man som här säger att det är en försöksverksamhet. Det kommer alltid att finnas människor som tycker att de kan detta bäst och begriper hur det skulle ha gjorts, om man bara hade fått vänta ett år till. Det är något som vi har vant oss vid att uppleva i åtskilliga sådana här situationer. Jag är inte särskilt förvånad över att Ulf Melin tycker så i dag heller. Hur många elever det bör vara per handledare är en av de saker som försöksverksamheten skall belysa. Vi får vänta och se samt även dra erfarenheter av försöksverksamheten i detta avseende. Jag känner också till att det är svårt att få fram arbetsplatsförlagd utbildning i ordets egentliga mening. Det varierar från ort till ort och från bransch till bransch. Försöksverksamheten avser också att belysa detta. Är detta en rimlig väg att gå, kommer detta att fungera? Det är just det som är försöks verksamhetens utgångspunkt. Även där vill jag vänta med att ha en bestämd uppfattning tills vi har sett utvärderingen. Rent allmänt kan sägas att utgångspunkten för detta resonemang, när man från riksdagens och regeringens sida startade projektet, har varit övertygelsen om att det är svårt att åstadkomma en modern och bra yrkesutbildning utan att ha den kopplad till det näringsliv som finns i den bygd där eleven bor. Jag tror att det är en riktig och klok utgångspunkt. Det är hur detta praktiskt skall överföras till en skolverksamhet med kvalitet vi nu prövar. Jag hoppas att vi når goda resultat, men det är inte lätt. Det inser säkert alla som har studerat frågan på närmare håll. Någon alternativ väg att gå är svår att se. Det analysarbete som jag talar om i svaret rör utrustningslistornas konstruktion, i vilken utsträckning de är kostnadsdrivande och i vilken utsträckning som statsbidragssystemet på detta område kan anses invagga kommunerna i något slags uppfattning om att få högre statsbidrag än vad som sedan kommer att utgå. De sakerna tittar vi just nu på. Det är känt för Ulf Melin och för andra som tar del av detta samtal att vi om den framtida gymnasieskolan förbereder en proposition som skall presenteras under 1990. Frågor om alla detaljer som rör yrkesutbildningen, som är den verkligt svåra delen av den propositionen, är jag i dag inte beredd att svara på. Men vi har identifierat problemet, och vi tänker inte stillatigande se att det orsakar en situation som försätter kommunerna i mycket knepiga ekonomiska lägen.
Herr talman! Jag tycker inte att jag är speciellt defensiv. Jag tycker faktiskt att vi kan vara överens om att det är viktigt att förnya yrkesutbildningen i gymnasieskolan. Däremot kanske vi inte är överens om hur den skall utformas. Det har våra partier olika uppfattningar om. Det jag påtalar här är inte problem som jag står och hittar på. Jag antar att statsrådet också läser kända publikationer som Skolledaren, Kommunaktuellt och även Riksdag & Departement. I sista numret nämns den utredning som den särskilde utredaren gjort. I det materialet slås faktiskt det fast som jag påpekade. I så fall är uppenbarligen också det herrskapet defensivt. Arbetsplatsförlaga utbildning är oerhört viktig. Men dilemmat är att eleverna inte kommer ut på arbetsplatserna, beroende på att man avtalsmässigt inte har kommit överens om vem som skall stå för kostnaderna för handledarutbildningen. Det är utan tvivel en stor merkostnad för den som skall betala denna utbildning. Man har alltså inte kommit överens om detta. Därför kommer eleverna inte ut på arbetsplatserna. I stället får man fortsätta med den ”gamla” utbildningen, och det är den vi skall bort i från. Jag är helt övertygad om att vi måste ha mycket mer arbetsplatsförlagd utbildning på de yrkesutbildande linjerna. Den tekniska utvecklingen är så oerhört snabb att kommunerna inte kan hänga med över huvud taget. Mitt intryck är, och det tycker jag att skolmininstern borde ha tagit upp, att skolöverstyrelsen inte har hängt med då det gällt utrustningslistor och kursplaner. Skolöverstyrelsen har jobbat med stor tidspress. Det kan jag förstå. Men att samtidigt som man inte har hängt med — utan kommer med ut rustningslistor när den årskurs som de avser har börjat — föreslå en utökning av försöksverksamheten är för mig en gåta. Jag tycker i stället att skolöverstyrelsen skall koncentrera sig på att få fram utrustningslistor och kursplaner för de nya försöksklasser som började i höstas, som sedan skall gå årskurs 2, så att inte de också får vänta till våren — då går det inte att ge adekvat utbildning. Det tycker jag att man skall satsa på. Beträffande ekonomin visas i bilagan, bl.a. från Blekinge, att det inte handlar om några småsummor. Vissa kommuner, jag tror att det gäller Karlskrona, har fått lägga ut 5-6 milj.kr. i investeringar.
Herr talman! Det var inte Ulf Melins syn på yrkesutbildningen som jag tyckte var defensiv, utan hans sätt att säga: ”Vi väntar ett år.” Jag tror att vi varje gång vi säger så ändå riskerar att få hålla denna typ av debatt. Det är så stora förändringar som är under genomförande och så omfattande förslag som skall prövas att vi nog kommer att upptäcka att det finns fel och brister oavsett vid vilken tidpunkt vi startar. Då blir det lätt litet defensivt att säga: ”Vi väntar ett år.” Det var den aspekten i Ulf Melins inlägg jag ville distansera mig från. Jag har precis som Ulf Melin läst en lång rad tidningar och publikationer som rör dessa frågeställningar. Ulf Melin nämnde tidningen Kommunaktuellt. Där har han kunnat läsa vad jag har sagt på området. Det har varit en lång rad synpunkter som delvis faktiskt sammanfaller med det som Ulf Melin har fört till torgs här i kammaren. Även jag är naturligtvis oroad över den utvecklingen inom den kommunala sektorn vad gäller kostnaderna för yrkesutbildning. Som jag säger i svaret kan detta delvis förklaras — och vi skall titta närmare på detta — med att en del kommuner har väntat på att den nya yrkesutbildningen skall starta. Mot den bakgrunden har man inte gjort erforderliga investeringar och erforderligt underhåll. I stället har man sagt att det skall göras när den nya ÖGY utbildningen startar. På så sätt har man skjutit ett investeringsbehov framför sig. Vi kan se att det har varit så i en del kommuner. Om detta är hela förklaringen återstår att se. Jag tror också att vi nog har en del av förklaringen i utrustningslistornas konstruktion. Det är detta som vi ser över just nu. Ulf Melin och jag har samma synsätt när det gäller vikten av arbetsplatsförlagd utbildning. Jag tror att det är den enda möjligheten att hantera detta på sikt, om vi skall ha en yrkesutbildning som är modern och som utbildar eleverna på utrustning som används ute i näringslivet. Det gäller naturligtvis inte bara industriellt tekniska områden, utan det gäller även andra områden inom näringslivets sektorer. Det är inte bara skolöverstyrelsen som driver på. Det stora trycket på att förändra yrkesutbildningen och bygga ut den möter vi i kommunerna. I många kommuner ser man detta som ett sätt att göra sitt eget skolväsende mera attraktivt. Kommunerna vill satsa på det här området. Det antal platser som vi har haft att fördela i försöksverksamheten har inte på långa vägar räckt till när kommunernas ambitioner har redovisats. Mot den bakgrunden är det naturligt att skolöverstyrelsen vill plussa på något. Jag tror också att det vore värdefullt om vi kunde hamna i ett läge där vi fick ett fullskaleförsök i ett län. Den situationen har vi ännu inte riktigt fått. Det finns saklig grund för skolöverstyrelsens anslagsframställan. I vilken utsträckning regeringen kommer att gå denna framställan till mötes låter jag vara osagt. Den kommer att hanteras i budgetpropositionen, som presenteras för kammaren i början av januari månad 1990.
Herr talman! Skälet till en utökning med 4 000 platser är att man då skulle få ett fullskaleförsök. Men min invändning mot detta — jag vet inte om statsrådet delar den — är att dessa elever börjar 1990 och följaktligen kommer att vara klara med sin utbildning 1992/93. Den utredning som nu är tillsatt, och som vi båda två har åberopat ett antal gånger, skall vara klar med sitt arbete hösten 1991. Faktum är att man inte kommer att klara av att göra en utvärdering av försöket med de elever som började förra året, eftersom man måste inhämta materialet osv. redan på vårkanten. Det är under nästa år som den stora delen av utredningen är koncentrerad på arbetsplatsförlagd utbildning. Jag har svårt att se varför man skall börja med ett fullskaleförsök nästa år. Då måste man i så fall skjuta på den slutliga utvärderingen. Statsrådet säger vidare att det blir samma problem och samma diskussion oavsett vilket år som verksamheten körs i gång. Men jag vill hävda att de argument som förts fram i skilda rapporter från Blekinge och Värmland visar på ett ganska tydligt sätt det olyckliga i att köra i gång en försöksverksamhet under de former som ändå skedde där. Risken är trots allt att det då blir ett hafsverk. Hade man däremot haft ett år på sig att gå igenom utrustningslistor, hur moduler och lärarfrågor osv. skulle lösas, hade man sedan inte kunnat skylla på de frågor som tas upp här. Det är min uppfattning att man skulle ha mått bra av det. Jag hoppas verkligen att man på departementet ser över kostnaderna för kommunerna. Ser man på de ansökningar som har kommit in i år och som förmodligen kommer in nästa år, finner man att det är inom vårdsektorn som det kommer att göras fler försöksprojekt. På den yrkestekniska sidan, som t.ex. fordon och industri, kommer insatserna i stället att minska. Herr talman! Låt mig avsluta med ett exempel. Vi har varit i Katrineholm och tittat på försöksverksamheten inom VVS-sektorn. Först nu, ett och ett halvt år efter start, skall yrkesnämnden och SÖ se över vad som kan göras för att förbättra utbildningen. Jag tror man mår bra av att vänta litet grand.

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen har frågat mig hur jag ser på vuxnas framtida möjligheter att erhålla vuxenstudiestöd eller annan studiefinansiering för utbildning. Hon har också frågat vilka åtgärder jag omedelbart är beredd att vidta för att komma till rätta med de problem som gäller vuxnas, ialla delar av landet, möjlighet till studiefinansiering. Jag delar Ewa Hedkvist Petersens uppfattning att vuxenutbildning och möjligheterna för den enskilde att finansiera utbildningen är intimt förknippade med varandra. Aldrig så generösa satsningar på olika former av vuxenutbildning riskerar att bli verkningslösa eller slå fel om de inte följs upp av åtgärder för att lösa studiefinansieringsfrågorna. Jag delar också interpellantens synpunkter på vuxenutbildningens betydelse för samhällsutvecklingen, för arbetslivet och för individens möjligheter till personlig utveckling. Även jag anser att det är en viktig rättvisefråga med fördelningspolitiska aspekter att vuxna ges reella möjligheter att skaffa sig den grundläggande utbildning de inte fick i ungdomen, eller bygga på eller komplettera en grundläggande utbildning för att kunna möta nya krav och utmaningar i arbetsoch samhällsliv. Vuxenstudiestöden är en viktig resurs i detta sammanhang. Stöden finansieras genom en särskild vuxenutbildningsavgift, för närvarande 0,27 76 av lönesumman. Jag bedömer det inte som realistiskt att i dag föreslå en höjning av denna avgift. Tillgången till vuxenstudiestöd begränsas således av de ramar som avgiftsmedlen sätter. Genom de senaste årens löneutveckling, med höjda löner och ett ökat antal förvärvsarbetande, har lönesumman höjts så kraftigt att reformutrymmet på vuxenstudiestödsområdet har legat mellan 100 och 200 milj.kr. per år. Huvuddelen av det tillgängliga reformutrymmet har gått till det särskilda vuxenstudiestödet. En del av utrymmet har gått åt till att höja stödnivån, vilket också är en viktig fråga, men antalet stöd har dessutom kunnat öka. Enligt regeringens och riksdagens riktlinjer har det ökade antalet stöd i första hand utnyttjats för grundskolestudier. Bifallsfrekvensen för grundskolestöd har också ökat från närmare 60 76 budgetåren 1985 87 till 76 76 budgetåret 1989/90. Jag räknar med att bifallsprocenten har höjts ytterligare något för innevarande år. Strävandena här måste självfallet vara att ingen skall behöva skuldsätta sig för studier på grundskolenivå. Däremot ligger bifallsnivån på vuxenstudiestöd för gymnasiala studier på en fortsatt mycket låg nivå, mellan 26 och 38 76, beroende på om det handlar om korta eller längre gymnasieutbildningar. Detta förhållande är inte tillfredsställande. Något har situationen förbättrats genom att studiemedelssystemet har reformerats och bidragsnivån där har höjts kraftigt. De nya återbetalningsreglerna är också förmånligare för äldre studerande än de tidigare, där en kort återbetalningstid gav höga årliga avgifter. Cirka en tredjedel av studiemedlen används för studier på gymnasial nivå. Det är inte helt orimligt att utnyttja studiemedel när det t.ex. gäller korta yrkesinriktade gymnasieutbildningar, som ger bra utdelning på arbetsmarknaden. Mer problematisk blir situationen för vuxenstuderande som behöver kompletterande utbildning för att sedan gå vidare till längre yrkesutbildningar eller till högskolan, eller för vuxna med en försörjningssituation och en ekonomisk situation i övrigt som gör det omöjligt att leva på studielån. För dessa grupper behöver studiefinansieringsmöjligheterna förbättras. Det finns en rad problem i nuvarande vuxenstudiestödssystem och med vuxnas studiefinansiering över huvud taget. Samtidigt händer just nu mycket på vuxenutbildningsområdet.

Min avsikt är att översynen inte skall begränsas till att omfatta nuvarande vuxenstudiestöd, utan över huvud taget behandla frågan om vuxnas möjligheter att finansiera studier. Översynen bör således också omfatta gränsdragningsfrågor och frågor som rör t.ex. studiemedel och utbildningsbidrag. Den regionala fördelningen av medel är en fråga för centrala studiestödsnämnclen . Enligt de riktlinjer som anges i propositionen om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m.m. skall det grundläggande kriteriet för medelsfördelningen till vuxenstudiestöd vara befolkningsunderlaget i resp. län. Vid fördelningen av medlen för det särskilda vuxenstudiestödet skall CSN härutöver ta hänsyn till utbildningsstrukturen inom länet. CSN kan således redan i dag göra den typ av bedömningar som interpellanten efterlyser.

Herr talman! Först vill jag tacka skolminister Göran Persson för svaret på min interpellation. Det framgår ju mycket klart att vi är helt överens om synen på vuxenutbildningen och om hur viktigt det är att studiefinansieringen är anpassad till behovet av vuxenstudier. Självklart är jag också glad att skolministern nu meddelar att det skall genomföras en bred översyn av studiefinansieringen för vuxna, en översyn där även gränsdragningsproblem mellan olika former av studiefinansiering skall tas upp. Det är just bristen på överensstämmelse mellan olika bidragsformer som är anledningen till min interpellation. Översynen behövs för framtiden, och jag kommer att ge min syn på vad den måste innehålla, men vi står också med problem som måste lösas på kortare sikt. Vuxnas möjlighet till utbildning är en strategisk framtidsfråga, för landet som helhet men också för landets alla delar. Detta är jag som norrbottning klart medveten om. Därför är det med stor oro jag ser hur minskade anslag till utbildningsbidrag i det reguljära skolväsendet innebär att möjligheten till vuxenutbildning i vårt län har minskat avsevärt. Som jag har skrivit i min interpellation ökar trycket på vuxenstudiestödet i detta läge, men resurserna räcker inte till. Så ser det ut i Norrbotten, men jag är säker på att detta inte är unikt i landet. I sitt svar säger skolministern att det inte är realistiskt att höja vuxenutbildningsavgiften för att få fram ytterligare medel. Detta kan jag acceptera, men då måste det frum pengar på något annat sätt, eftersom behoven är så stora. Utöver de 100 till 200 miljoner som skolministern hänvisade till görs det ju ett avlyft, som det kallas, på i dag ca 175 milj.kr. per år till andra ändamål än vuxenstudiestöd. Dessa pengar används visserligen till viktiga ändamål, som inte får åsidosättas, men pengarna behövs i dag till sitt ursprungliga ändamål, som är vuxenstudiestöd. Skolministern konstaterar också att inte alla som söker vuxenstudiestöd för grundskolestudier erhåller det. Detta är egentligen helt oacceptabelt om man tänker på målet med vuxenutbildningen, att utjämna utbildningsklyftan. Det är också samhällsekonomiskt helt förkastligt. Nåväl, här har riksdag och regering gjort klara prioriteringar, som ger resultat. Antalet som erhåller stöd för grundskolestudier ökar, men vi kan inte vara nöjda förrän alla erhåller grundskoleutbildning utan skuldsättning. När det sedan gäller studier på gymnasienivå, noterar jag att skolministern har en klar inriktning att förbättra i första hand för dem som söker för lång gymnasieutbildning. Detta tycker jag är mycket bra. Vad gäller skolministerns syn på kortare studier på gymnasiet blir jag mer betänksam. Visst kan man i ett ekonomiskt trängt läge hänvisa till studiemedlen, men detta ställningstagande rymmer många komplikationer, som faktiskt kan äventyra vår målsättning med vuxenutbildningen. Vi vet att många familjeförsörjare drar sig för att låna pengar redan för studier på gymnasienivå, och tvingas de till det, kan det innebära att de inte börjar studera eller blir hänvisade till arbetsgivarnas prioriteringar. I längden måste vår målsättning vara att vuxna skall slippa skuldsätta sig för gymnasiestudier. När tror skolministern att vi kan uppnå detta mål? Många av de frågor jag nu har tagit upp kommer säkerligen att behandlas iden översyn skolministern aviserar, men andra kräver snabbare lösning. Jag skulle därför vilja ha hans syn på frågorna. Eftersom skolministern har ambitionen att ta ett samlat tag över studiefinansieringen, är det viktigt att denna tar hänsyn till de många olika faktorer som påverkar människors bevekelsegrunder för att börja studera. Utbildningsbidraget har haft den fördelen att det har gett omedelbara effekter. Har en person behövt utbildning för att få en bättre ställning på arbetsmarknaden, har utbildningsbidrag beviljats. Denna flexibilitet måste återfinnas även i ett nytt system. Detta gäller särskilt i regioner där situationen på arbetsmarknaden svänger snabbt. Till sist vill jag ta upp några regionalpolitiska aspekter på interpellationssvaret. Det är sant att centrala studiestödsnämnden, CSN, kan fördela medel över landet efter befolkningsunderlag och utbildningsstruktur. Men samtidigt vet vi att resurserna är knappa och att detta gör det svårt att göra snabba anpassningar till rådande förhållanden. CSN kan vid sin medelsfördelning också ta hänsyn till företagsnedläggelser, men detta sker sällan, och vi vet också att nedläggning av många små företag kan vara något minst lika smärtsamt för en region. Detta kräver stor fingerfärdighet från CSN, något som jag hoppas skall synas i kommande budgetårs fördelning av medel. I skolministerns svar hade jag också gärna velat få besked om hans syn på studiestödspolitiken som regionalt instrument. Jag tar ju Norrbotten som exempel i min interpellation. I Norrbotten är vi mycket måna om att sprida utbildningen och om att erbjuda så många som möjligt studiemöjligheter. Detta måste åtföljas av studiefinansiering; annars kan vi inte använda utbildningen som regional utvecklingsfaktor. Vi är med rätta mycket oroliga för framtiden då vi ser hur många av våra vuxna som får avslag på ansökningar om vuxenstudiestöd. I interpellationen redovisar jag siffror från maj i år. Sedan dess har oktoberfördelningen skett. Då ökade antalet ansökningar med 150 26, men bara 30 76 kunde beviljas. Regionalpolitiska kommittén har föreslagit att inlandet skall få extra tilldelning av vuxenstucliestöd, just med tanke på utbildning som regionalpolitisk motor. Detta är bra, men jag ser helst att ett framtida studiefinansieringssystem för vuxna konstrueras så att de regionalpolitiska aspekterna klart framträder. Är skolministern beredd till detta?

Herr talman! Under första hälften av 70-talet genomfördes en rad reformer på vuxenutbildningens område. Målsättningen var dels att minska utbildningsklyftan mellan yngre och äldre, dels att utbildningsmässigt stärka vissa speciella grupper, t.ex. kortutbildade och skiftarbetare. När dessa reformer utvärderades för några år sedan stod det klart att vuxenutbildningen ökat i volym sedan mitten av 1970-talet. Det är mycket positivt och något att glädjas åt. Men tyvärr visade undersökningen också att målsättningen med vuxenutbildningsreformerna — att nå kortutbildade och äldre — inte har uppfyllts. Att som vuxen börja studera innebär ett stort steg, framför allt om man bara har den gämla folkskolan med sig i bagaget. Det handlar om att övervinna dåligt självförtroende, och det handlar om att sänka sin ekonomiska standard för flera år framöver. Vad hjälper det den enskilde att det finns kommunal vuxenutbildning på orten eller att det ligger en folkhögskola i närheten, när man ändå inte klarar ekonomin under de studieår man behöver för att läsa in grundskoleeller gymnasiekunskaper? Det borde vara en självklar rättighet för alla dem som fortfarande saknar nioårig grundskola att få reella möjligheter att som vuxen kompensera en bristfällig grundutbildning. Det handlar om rättvisa och om jämlikhet. Det gläder mig att skolministern har detta så klart för sig och avser att göra en översyn av studiefinansieringen för vuxna. Jag föreställer mig att denna, tillsammans med övriga utredningar som arbetar just nu på vuxenutbildningens område, kommer att leda fram till en proposition som avser att reformera vuxenutbildningen utifrån ett helhetsperspektiv. När kan vi förvänta oss en sådan proposition? Verkligheten i dag är tyvärr den att alltför många vuxna av ekonomiska skäl avstår från att börja studera. De studiefinansieringsalternativ man har att välja mellan är för de flesta begränsade till särskilt vuxenstudiestöd eller studiemedel. Vuxenstudiestödet beviljas i princip alla som söker för grundskolestudier. Det är åtminstone erfarenheterna från mitt län — Värmland. Det finns alltså tillräckligt stöd för studier på grundskolenivå, men problemet är att stödet i sig är för lågt. En familjeförsörjare kan omöjligt gå ner i ekonomisk standard till den nivå som det särskilda vuxenstudiestödet medför. Min uppfattning är att stöden måste höjas kraftigt, och jag menar att det är möjligt inom det nuvarande systemets ramar. Vuxenutbildningsavgiften som finansierar stöden borde användas till det den är avsedd för — vuxenstudiestöd. Det berördes av Ewa Hedkvist Peter sen. Det borde till exempel vara möjligt med en mer flexibel användning så att man kan överföra outnyttjade korta stöd till flera långa stöd. Stöden måste dessutom bli fler. Jag nämnde att de flesta beviljas vuxenstudiestöd för grundskolestudier, men att stöden inte räcker till för gymnasiestudier. Det gäller framför allt gymnasiestudier som är förberedande för högskolan. Vuxenstuderande har då i allmänhet bara alternativet att finansiera sina gymnasiestudier med studiemedel och avsluta sina studier med en studieskuld som är närmast astronomisk i jämförelse med den som deras kamrater från ungdomsskolan har. Det är visserligen riktigt som skolministern säger i sitt svar, att återbetalningen av studiemedel har fått ändrade regler som inte slår så hårt mot äldre studerande. Successivt måste dock studiestödet för vuxna som läser på gymnasienivå förbättras och förändras. Ett annat problem med det nu gällande systemet gäller knytningen till A kassan. Det innebär att de långa studiestöden varierar kraftigt i utbetalningsbelopp, beroende på vilken dagpenning den studerande är berättigad till. Problemet ligger enligt min mening i de konsekvenser det medför för dem som inte varit anslutna till A-kassa. Jag tänker i första hand på den stora grupp av lågutbildade kvinnor som varit hemarbetande eller lågavlönade i deltidsarbete. Dessa kvinnor har i många fall varit hemarbetande för att det inte funnits arbeten på deras bostadsort eller också har de arbetat deltid för att det inte funnits heltidsjobb. De har inte haft något alternativ. När dessa kvinnor vill förändra sin situation och börja studera får de ett betydligt sämre studiestöd på grund av den koppling till A-kassan som studiestödet har. Jag undrar om den översyn som skolministern har aviserat kommer att ta hänsyn till det här förhållandet. Herr talman! En översyn av den studieekonomiska situationen för vuxenstuderande är synnerligen angelägen.

Herr talman! Även jag vill tacka skolministern för ett hoppingivande svar på Ewa Hedkvist Petersens interpellation. Det är mycket riktigt så som ministern säger i sitt svar: att tillgången till vuxenstudiestöd begränsas av de ramar som avgiftsmedlen sätter. Det är just denna begränsade tillgång på medel som är anledningen till den stora andelen avslag på ansökningar om särskilt vuxenstudiestöd. Det är inte så att denna grupp av människor inte skulle utgöra målgrupp för stöden, utan penningmedlen räcker inte till åt alla. Om man nu av olika skäl inte bedömer det som realistiskt att höja vuxenutbildningsavgiften för att den vägen öka de ekonomiska ramarna för vuxenstudiestöd, kunde det vara en lösning att låta avgiftsmedlen i sin helhet få disponeras för vuxenstudiestödsområdet. Det hade t.ex. för innevarande budgetår inneburit ett tillskott på närmare 165 milj.kr. — pengar som nu i stället används för andra ändamål än vuxenstudiestöd. Med den målsättning som ministern här uttalade, att strävan måste vara att ingen skall behöva skuldsätta sig för studier på grundskolenivå, torde även dessa 165 milj.kr. kunna komma att behövas. Grundskolekompetens utgör i sig sällan eller aldrig slutmålet för stu dierna. Grundskolekompetensen är en förutsättning för att man skall kunna = Prot. 1989/90:43 klara studier på gymnasienivå. På den här nivån räcker således inte stöden 11 december 1989 till. AR Bana Män För den enskilde är det en stor process som har satts i gång. Man har — med studieledighetslagen i botten — brutit upp, slutat sitt arbete, satt sig på skolbänken, tillägnat sig grundskolans färdigheter och lärt sig en studieteknik. Förhoppningsvis har man också känt att man klarar av detta. Sedan skall man inte kunna fortsätta på gymnasial nivå, därför att det saknas medel!

Herr talman! Det var en lång rad frågor av detaljerat slag som riktades till mig med anledning av den aviserade översynen. Jag vill inte här i kammaren i dag svara på alla de frågor som har riktats till mig — t.ex. om huruvida de kommer att behandlas i utredningen eller inte eller på vilket sätt de skall beaktas i direktiven. Vi arbetar just nu med direktiven. Det gör att jag känner mig litet förhindrad att gå in i en alltför detaljerad diskussion. Jag är alltså inte beredd att göra det i dag. Däremot kan jag rent allmänt säga till Kristina Svensson, Ewa Hedkvist 141 Petersen, Arne Mellqvist och Marianne Andersson att det i resonemanget om det framtida vuxenstudiestödet och den framtida vuxenutbildningen är naturligt att utgå från många av de synpunkter som ni här har framfört. För mig känns det politiska avstampet riktigast när det gäller den typ av perspektiv som Kristina Svensson angav. Vi vet ju att många av de ansträngningar som vi har gjort för att bygga ut vuxenutbildningen har resulterat i en förstärkt volym för verksamheten. Det är många fler timmar. Det är många fler deltagare. Men fortfarande kan vi konstatera att det faktiskt är på det viset att de som har den kortaste utbildningen, de som bor mest oländigt till i landet och kvinnor i förhållande till män missgynnas. Här finns det anledning att fundera över i vilken utsträckning de ekonomiska stödformerna spelar in. Det är en naturlig utgångspunkt. Det handlar alltså om en utvärdering av vad som hittills har skett. En annan utgångspunkt är den medvetenhet som vi alla har om att vuxenutbildningen kommer att vara en av 90-talets kraftigast växande utbildningsverksamheter. Det är inte bara samhällets vuxenundervisning som kommer att expandera, utan framför allt kommer det att bli en tillväxt i näringslivet — inom personalfortbildningen. Vi vet att det finns en risk för att de som redan har god utbildning får mer av utbildning, att de som bor i storstadsområden får mer än de som bor i glesbygdsområden och att män får mer än kvinnor. Här kan man i en vuxenutbildning som inte har ett starkt samhälleligt inslag få en situation där ojämlikheterna befästs och kanske rent av förstärks. Där tycker jag att man skall börja, och i det perspektivet skall stödformerna sättasin och kopplas till samhällets vuxenutbildning i övrigt. När det gäller samhällets vuxenutbildning måste man naturligtvis utgå från en stark känsla för fördelningspolitiken — både individer och regioner emellan, precis som Ewa Hedkvist Petersen här var inne på. Det är alltså en oerhört viktig utgångspunkt, och där menar jag att det här resonemanget skall starta. Det är alltså den politiska utgångspunkten för direktivskrivandet. Det finns en lång rad detaljfrågor som jag skulle önska att vi kunde gå in på. Men jag är av den uppfattningen att det, om jag gör det i dag, finns en risk för att jag skapar ett intryck i fråga om de framtida direktiven som inte är riktigt rättvisande. Då finns det ju också en risk för att vissa bitar glöms bort somii stället behöver lyftas fram. Det är den allmänna politiska utgångspunkten. Om debattörerna — vilket jag misstänker att de gör — ändå skulle vilja ha svar på en lång rad av dessa detaljerade frågor, får jag återkomma i nästa inlägg.

Herr talman! Jag kan förstå att Göran Persson inte vill gå in på detaljer när det gäller direktiven för den aviserade översynen. Det är förmodligen synnerligen många frågor som man måste gå igenom dessförinnan. Men jag skulle nog ändå vilja skicka med några ord på vägen. Om nu arbetet med direktiven pågår, är det viktigt att vi i detta forum, i denna kammare, redovisar de problem som finns. Det är ju sådant som man måste ha i bakhuvudet när man arbetar med direktiven. Det är också vad jag har försökt att åstadkomma med mitt anförande här och med min interpellation. Jag har alltså tagit upp de problem som finns i ett så utpräglat glesbygdslän som Norrbottens län. Vi som bor där måste utbilda oss själva. Vi kan inte räkna med att människor flyttar dit som har kunskaper och kompetens. Vi måste alltså till mycket stor del utbilda oss själva också till att vi använder utbildningen på ett sådant sätt att det blir till fördel för utvecklingen i länet. Det här är en mycket klar regionalpolitisk strategi för regeringen och detta har också riksdagen lagt fast. Utbildningen och studiestödet utgör en del därav. Det är också mycket glädjande att Göran Persson trycker så mycket på detta med de fördelningspolitiska och regionalpolitiska aspekterna. Han talar ju om vikten av fördelningspolitik olika regioner emellan. Jag tolkar det så, att detta kommer att vara ett tungt vägande argument när Göran Persson skriver direktiven. Sedan vill jag peka på några andra förhållanden i Norrbotten som det kan vara bra att Göran Persson beaktar. Det gäller då bl.a. utbildningsstrukturen. 41 20 av 16-åringarna i Norrbotten söker i dag till treåriga teoretiska linjer. Men för landet som helhet är motsvarande siffra faktiskt 55 20. Här har vi en skillnad i valet av utbildning som också kommer att synas i framtiden i form av människors behov av vuxenutbildning och av studiestöd, studiefinansiering — det beror ju på hur det ser ut i framtiden. Vi har redan konstaterat att det finns problem när det gäller att hålla i gång komvux, alltså den kommunala vuxenutbildningen, just på grund av det glapp som finns när det gäller utbildningsbidragen. Dessa fyller nämligen inte samma funktion som tidigare, eftersom de i dag är nästan obefintliga. Det är viktigt att vi klarar av sådana problem. När man är klar med den aktuella översynen och när vi får en proposition, ser vi hur studiefinansieringen kan se ut i ett längre perspektiv. Vi kommer alltså att ställas inför problem i och med att vi inte riktigt vet hur studiefinansieringen ser ut i framtiden.

Herr talman! Jag uppskattar verkligen att skolministern har en helhetssyn på dessa frågor. Det är mycket viktigt. Interpellationen gäller framför allt studiefinansieringen, det största studiehindret för vuxna. Men självfallet kommer också andra hinder med i bilden. Av skolministerns svar att döma handlar det om en översyn och i slutändan om, förmodar jag, en proposition där man från dessa utgångspunkter beaktar vuxenutbildningen i ett helhetsperspektiv. I dag ser vi regionala skillnader, könsskillnader — som jag berörde i mitt anförande — och åldersskillnader. Utbildningsklyftan sträcker sig över alla dessa tre nivåer. Jag har full förståelse för att vi inte kan diskutera direktiven just nu. Jag är mycket nöjd med de svar som vi har fått, och jag ser fram emot direktiven och resultatet av utredningen.